Herr talman! Den motion som herr Werner talade om och för begär i första hand en kompletterande utredning som skall ta sikte på att lagfästa företagshälsovården. Herr Werner gick in i en kritik av företagshälsovårdsutredningens betänkande och dess olika förslag. Jag skall inte följa honom på den vägen och gå in i en sakdebatt om vad utredningen har föreslagit. Jag konstaterar att samtliga remissinstanser som utskottet bett att uttala sig över motionerna har avstyrkt desamma. Det gäller främst samtliga berörda arbetsmarknadsparter. LO har i sitt yttrande, som återges på s. 6 i utlåtandet, anfört skälen till att man anser att denna fråga i första hand skall lösas genom frivilliga överenskommelser mellan arbetsmarknadsparterna. Men LO säger också: »Skulle det emellertid visa sig svårt att inom vissa områden träffa frivilliga överenskommelser», så är LO inte främmande för tan ken att man då får aktualisera lagstiftningsåtgärder. Frågan är nu i det läget att företagshälsovårdsutredningen för några månader sedan har framlagt sitt betänkande. Detta har varit ute på remiss, och samtliga remissyttranden är under behandling i kanslihuset tillsammans med utredningsförslaget. I denna situation har utskottet inte funnit någon som helst anledning att yrka på kompletterande åtgärder, utan vi bör rimligen först avvakta resultatet av Kungl. Maj:ts prövning. Detta är uppenbarligen vad som helt sammanfaller med de berörda arbetsmarknadsparternas inställning. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Werner anser att riksdagen skall uttrycka en viss me ning i denna fråga. Låt mig bara säga att denna mening som herr Werner efterlyser och önskar är att riksdagen skall beställa en lagstiftning på detta område, i strid mot samtliga vederbörande parters avstyrkande. Det kan väl inte vara riktigt att riksdagen så totalt nonchalerar vad fackföreningsrörelsen och samtliga arbetsmarknadsparter uttrycker som sin inställning; att vi så att säga tvärtemot deras önskemål skulle förklara att detta område skall ni inte reglera genom frivilliga överenskommelser, det här skall vi klara genom lagstiftning. Jag finner det vara en ganska olämplig princip.

Herr talman! Frågor sammanhängande med de som tas upp i föreliggande utlåtande behandlades under höstriksdagen dels i andra lagutskottets utlåtande nr 48, dels i ett betänkande från bevillningsutskottet. Bevillningsutskottet hemställde — vilket är refererat i allmänna beredningsutskottets utlåtande — om förslag till 1969 års vårriksdag beträffande förbud mot reklam för spritdrycker, och riksdagen biföll denna hemställan. Det fanns emellertid en exklusiv skillnad mellan andra lagutskottets utlåtande och bevillningsutskottets betänkande. I andra lagutskottets utlåtande hade man gjort sig mödan att redovisa skäl för och emot förbud mot den reklam i tryckt skrift som kunde förekomma. I bevillningsutskottets betänkande fanns inte — om jag minns rätt, jag har inte det tillgängligt här — någonting därom. Detta var så mycket mer förvånande som det under debatten framkom att bevillningsutskottet hade tillgänglig en promemoria om bl.a. tryckfrihetsrättsliga synpunkter på denna fråga. Jag skall inte med hänsyn till den sena timmen fördjupa mig i denna frågas olika aspekter, utan vill nöja mig med att erinra om att bevillningsutskottet var inne på att man skulle kunna kringgå lagen — en snygg hantering för ett utskott, herr talman — genom att man i stället för att inskriva ett lagligt förbud skulle ålägga Vinoch spritcentralen att icke inköpa varor som blev föremål för reklam. Om detta har justitiekanslern sagt i ett utlåtande, refererat i andra lagutskottets utlåtande men inte av bevillningsutskottet, att ett yttrande 1 tryckt skrift icke kan komma under bedömande i annan ordning än den i tryckfrihetsförordningen föreskrivna. Nu inträffade det att justitieministern, sedan riksdagen godtagit bevillningsutskottets betänkande, framträdde vid olika intervjuer och förklarade att han funnit det ytterligt tveksamt, om denna riksdagens beställning skulle kunna effektueras just med hänsyn till de tryckfrihetsrättsliga aspekterna. Den diskussionen finns det inte ett ord om i beredningsutskottets utlåtande. Där står att läsa att Vinoch spritcentralen i ett remissyttrande anfört att ytterligare utredningsarbete enligt bolagets mening inte torde vara erforderligt, varför hinder inte torde möta för Kungl. Maj:t att framlägga proposition i ärendet för riksdagen. Det verkar, som om diskussionen i de tryckfrihetsrättsliga frågorna hade förbigått inte bara bevillningsutskottets ordförande utan även Vinoch spritcentralens verkställande direktör, när han undertecknade remissyttrandet, och fortfarande har förbigått honom. Allmänna beredningsutskottet kommer fram till att det inte kan tillstyrka vissa motionsyrkanden i sammanhanget, eftersom riksdagen nyligen hemställt om förslag av Kungl. Maj:t till förbud mot reklam för spritdrycker och då »riksdagen ej förutsatt ytterligare utredning av frågan». Det är ett ganska märkligt uttalande och anknyter väl närmast till Vinoch spritcentralens remissyttrande, men innehållet är — vilket framgått av vad jag här anfört — ytterligt diskutabelt. Det är diskutabelt inte minst med hänsyn till att två ledamöter av denna kammare som röstade med majoriteten, herrar Fälldin och Ahlmark, i samband med sitt votum förklarade att de förutsatte att riksdagen skulle få ta ställning till dessa tryckfrihetsrättsliga frågor, innan något ytterligare hände. Det var en förutsättning för att de skulle kunna rösta med majoriteten, ansåg de. I sakfrågan skall jag, herr talman, inte öppna någon debatt. Jag tillät mig i höstas säga att man skjuter på myggor i stället för på elefanter. Det går inte att inbilla svenska folket att det stora spritproblemet utgörs av den buteljimporterade alkohol som kan bli föremål för reklam. Vinoch spritcentralen har nyligen skickat ut en förtjänstfull årsberättelse till riksdagens ledamöter, som jag har här i min hand.

Men är det någon som tror att vårt stora nykterhetsproblem ligger i den delen av konsumtionen? Säkerligen inte. Man kan inte komma ifrån den tanken — jag framförde den i höstas här i kammaren och upprepar den nu — att det inte bara är nykterhetsintressen som ligger bakom Vinoch spritcentralens aktivitet i denna fråga. Men sakfrågan skall jag som sagt inte behandla utan vill bara konstatera att det förefaller mig som om beredningsutskottet tagit ganska lättvindigt på problemet, och jag tillåter mig yrka avslag på utlåtandet i fråga.

Herr talman! I de motioner som framförts har man begärt att synpunkterna däri angående motreklam i fråga om tobaksoch spritkonsumtion skulle beaktas i de utredningar som riksdagen tidigare har beställt. Beredningsutskottet har inte tagit ståndpunkt till huruvida den beställning riksdagen tidigare gjort genom andra lagutskottet och bevillningsutskottet kan anses som en lämplig begäran eller inte. Denna beställning är ju ett faktum, och vi ansåg oss inte ha anledning att på basis av föreliggande motioner kritisera tidigare riksdagsbeslut. Därför har vi refererat de tidigare beslut som fattats på basis av utlåtanden från andra lagutskottet och bevillningsutskottet, och vi har gjort det utan några kommentarer. Eftersom riksdagen nyligen har begärt förslag från Kungl. Maj:t om förbud mot reklam för spritdrycker och därvid icke förutsatt ytterligare utredning av frågan, har vi inte funnit oss böra tillstyrka motionerna. Att riksdagen icke förutsatt ytterligare utredning av frågan är detsamma som stod i bevillningsutskottets betänkande i fjol; och det varieras i Vinoch spritcentralens yttrande — av lätt insedda skäl. Allmänna beredningsutskottet har alltså inte funnit någon som helst anledning att gå in på den tryckfrihetsrättsliga sidan av saken. Jag vill säga att jag i långa stycken kan förstå den skepsis som herr Hernelius hyser. Jag har i väsentliga avseenden en sammanfallande uppfattning när det gäller möjligheterna att stipulera förbud mot reklam för sprit och tobak. Utskottet har emellertid inte tagit upp den materian till behandling och har därför inte kommit till någon annan rimlig slutsats än den som uttryckts i utlåtandet, till vilket jag yrkar bifall.

Herr talman! Av vad talesmannen för allmänna beredningsutskottet har sagt förstår jag att utskottet inte ansett sig ha anledning att ingå på det grundlagsenliga och ej heller på en sakdiskussion. Jag beklagar detta. Jag tycker nog att varje riksdagens utskott har anledning att gå in på det grundlagsenliga i frå gor som kommer under vederbörande utskotts behandling. Jag måste kanske tillfoga att om flera av riksdagens utskott — jag gör ett klart undantag för andra lagutskottet — inte prövar grundlagsenligheten, så finns det desto större anledning för regeringen, som är likställd med riksdagen i fråga om vanlig lag, att än mer i fråga om grundlag, företa den prövningen. Emellertid tycker jag att denna brist i utskottsutlåtandet är ett skäl för mitt avslagsyrkande i fråga om utlåtandet. Mitt yrkande bör alltså, herr talman, tolkas som en begäran om återremiss till beredningsutskottet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sträng för svaret, samtidigt som jag vill betona att sådana saker som jag påtalat i min enkla fråga kan inträffa överallt där man försöker rationalisera en verksamhet. Men även mot den bakgrunden tycker jag att svaret är en smula optimistiskt hållet. I sakfrågan är läget följande: År 1965 hade man avskrivningar på restantier med 2,8 procent i Stockholm och 3,1 procent i landet i övrigt. Siffrorna från 1963 var alltså rätt lika. Sedan har man i Stockholm skaffat datamaskiner. Utvecklingen från 1965 till 1968 har blivit följande. I Stockholm har restantiesumman, alltså skatteskulder som lämnats till indrivning, ökat med 33 procent och i landet i övrigt med ungefär 90 procent. Men ser man på avskrivningsprocenten så har denna i Stock holm mer än tiodubblats och kommit upp till den notabla siffran av 14,4 procent 1968 medan landet i övrigt håller sig på 7,3 procent. Av 409 miljoner kronor att indriva i Stockholm har avskrivits 59 miljoner år 1968 och på 1579 miljoner kronor i landet i övrigt har man endast behövt avskriva 115 miljoner kronor. Avskrivningsbeloppet i Stockholm är således mer än hälften av vad som avskrivits i landet i övrigt, medan restantierna där är fyra gånger så stora som i Stockholm. Detta innebär att man faktiskt genom datamaskinerna fått en högre avskrivningsprocent i Stockholm — om vi skall tro personaluppgifterna. Detta får också biverkningar. Man tvingas göra avskrivningar därför att man efter övergången till det nya systemet inte hinner med indrivningarna. De personer som på detta sätt befrias från skatt men som borde ha betalat kanske inte har något att invända, men andra skattebetalare drabbas i stället. Här inträffar det alltså att den plikttrogne skattebetalaren får betala för den mindre plikttrogne. Övergången till datamaskin har också fått andra icke önskvärda konsekvenser, t.ex. att folk förs upp på restlängd som inte skall stå där. Vidare händer det att personer som klagar hos uppbördsmyndigheten inte får något besked, i alla händelser inte utan avsevärd tidsutdräkt. Dessutom rubbas naturligtvis folks förtroende för det allmänna, om de påförs skatter under motivering att dessa inte betalats, medan de i verkligheten har gjort det och inte får omgående besked när de klagar. I en privat affärsverksamhet — om man nu skall ta ett sådant exempel — går det inte alls att sköta sina kundfordringar på det sättet. Uppbördsmyndigheterna begagnar till på köpet införsel, då man ju har krav på betydligt större noggrannhet.

Herr talman! Jag vill försäkra herr finansministern att jag inte varit så lättsinnig att jag bara läst tidningarna; jag har även gjort egna forskningar: Jag har som utgångspunkt tagit 1965: alltså innan man övergått till det nya systemet. I samband med hela denna redogörelse vill jag också säga att aldrig har skillnaden mellan Stockholm och landet i övrigt i fråga om avskrivningar varit så stor som 1968. Jag vill ifrågasätta om svårigheterna är övervunna, men jag är glad att jag fäst finansministerns uppmärksamhet på förhållandena. Både finansministern och jag vill ju att verksamhet som bedrivs av det allmänna skall fungera väl, och jag ställde min fråga på grund av att jag funnit att förhållandena, så som de ter sig för den enkle medborgaren, för närvarande inte är tillfredsställande. Jag hoppas att de skall kunna rättas till så snart som möjligt; det är inte så stora problem. Om man bara sätter kunnigt folk på uppgiften rättar de snart till vad som brister.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret. Den direkta anledningen till att jag ställt den här frågan om namnet på den blivande gymnasieskolan är en iakttagelse som jag gjorde då jag läste U 68:s debattskrift Mål för högre utbildning. Man använder där nästan genomgående namnet mellanskolan. Detta är mot bakgrunden av riksdagens ställningstagande i samband med beslutet om den nya gymnasieorganisationen i höstas ganska anmärkningsvärt. Riksdagen avvisade nämligen då just det namnet och förordade bland de förslag som fanns med i propositionen namnet gymnasium. Om man därtill lägger att ordföranden i U 68 är statssekreteraren i utbildningsdepartementet, så är det — tycker jag — ganska naturligt att fråga sig om departementet trots riksdagens uppfattning tänker hålla fast vid namnet mellanskolan. Detta användes ju som arbetsnamn i propositionen. Det vore värdefullt att få den saken kommenterad. Statsrådet Palme förklarade i propositionen att han med ledning av den fortsatta diskussionen skulle föreslå Kungl. Maj:t att fastställa namnet på den nya skolan. Nu har det, såvitt jag kunnat märka, inte förekommit någon diskussion om namnet. Det vore intressant att få veta hur man inom departementet tänker ta reda på de olika berörda parternas uppfattning i denna fråga. Jag tänker då närmast på lärares och elevers uppfattning. Man kan för all del säga att denna namnfråga inte hör till de allra viktigaste frågorna, men den är ändå inte alldeles oväsentlig. Den nya skolan kommer ju att bli arbetsplats för flera hundra tusen människor. Låt mig ytterligare framhålla en sak: På grund av den terminologiska förbistringen visar det sig svårt att diskutera frågor, som rör det frivilliga skolsystemet, utan att missförstånd uppstår. Eftersom det namn som 1968 års riksdag förordade, nämligen gymnasium, nu betecknar en del eller en sektor av den blivande skolan, måste man laborera med andra beteckningar för att hålla isär begreppen. Det problemet kommer ju att kvarstå, om Kungl. Maj:t fattar beslut i enlighet med riksdagens uttalade mening. Då måste man rimligtvis ge den skolform som nu går under beteckning gymnasium ett nytt namn, såvida man inte helt enkelt kan slopa namnen på alla tre sektorerna: gymnasium, fackskola och yrkesskola. Att situationen för närvarande är minst sagt förvirrad framgår med all tydlighet, om man läser den s.k. huvudmannautredningens betänkande Huvudmannaskapet för de gymnasiala skolformerna. Där används åtminstone fyra olika beteckningar för en och samma sak — den integrerade gymnasieskolan, den gymnasiala skolan, den inte grerade gymnasiala skolan och mellanskolan. Likadant om inte värre är det i många andra sammanhang. Det vore visserligen olyckligt, om namngivningen forcerades fram, men nog skulle det vara värdefullt, om diskussionen kring namnet kom i gång och om namnet kunde fastställas någorlunda snart. Statsrådet Palme har svarat att beredningen av namnfrågan alltjämt pågår. Det vore värdefullt att få veta hur långt arbetet har framskridit, när frågan kan tänkas få sin lösning och på vilket sätt olika intressenters synpunkter kan komma att inhämtas.

Herr talman! Herr Sveningsson har frågat chefen för socialdepartementet, om han är villig att utfärda klarare direktiv vad gäller läkarnas anmälningsplikt beträffande personer som i egenskap av körkortinnehavare kan misstänkas utgöra en fara i trafiken. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Medicinalstyrelsen har i cirkulär den 26 april 1965 rekommenderat läkarna att anmäla till länsläkare, resp. förste stadsläkare, när en person befinns lida av sådan sjukdom eller defekt att den uppenbarligen kan medföra synnerlig fara för trafiksäkerheten vid förande av motorfordon. En förutsättning är att personen i fråga har eller kan antas ha körkort. Det åligger länsoch stadsläkare att vidarebefordra sådan anmälan till vederbörande länsstyrelse. I cirkuläret exemplifieras en rad sjukdomstillstånd som kan aktualisera anmälningsfrågan. I prop. 1967: 55, där bl.a. vissa körkortsfrågor behandlades, anförde föredragande departementschefen, att det gått alltför kort tid sedan medicinalstyrelsens cirkulär utfärdats för att man skulle kunna bedöma dess effekt på anmälningarnas omfattning. Medicinalstyrelsen borde ägna frågan fortsatt uppmärksamhet och anmäla hos Kungl. Maj:t, om ingen förbättring skedde, eller själv överväga en anmälningsskyldighet. En uppföljning har skett inom socialstyrelsen och problemet i hela dess vidd är nu i hög grad aktuellt inom styrelsen. En arbetsgrupp har nyligen tillsatts med uppgift bl.a. att överväga en anmälningsskyldighet i fråga om vissa sjukdomar eller defekter som kan bedömas trafikfarliga med hänsyn till att de kan leda till akut rubbning av medvetandet. Frågan om olika sjukdomars och defekters betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt ägnas också i övrigt stor uppmärksamhet. Något särskilt initiativ från min sida anser jag inte påkallat med hänsyn till den utredning som pågår.
Herr talman! Jag tackar i vanlig ordning statsrådet för svaret på min fråga. Orsaken till att denna fråga framställts är närmast den att vid en i mars månad hållen konferens, anordnad av socialstyrelsen, för länsoch stadsläkare, hälsovårdskonsulenter och en del annan personal från länsstyrelserna framkom att det är ytterst olika vilka principer som tillämpas, när körkort indrages på grund av sjukdom. Jag skall läsa upp ett stycke ur ett tidningsreferat från konferensen. Vid detta sammanträde har det redan talats om hur riskfyllt och vanskligt det är att återge vad tidningarna skriver, men det här citatet är inte ur någon aftontidning — de har ju fått sina domar här tidigare — utan ur Dagens Nyheter från den 15 mars, och jag hoppas att refera tet är vederhäftigt. I ingressen står det så här: »En del läkare anmäler patienter med psykiska sjukdomar, dålig syn eller epilepsi för länsstyrelsen så att deras körkort kanske dras in, andra gör det inte. En del länsläkare sitter som förtroendeläkare i försäkringskassan, de får automatiskt tag i alla misstänkta fall. En del äldre läkare, som egentligen slutat praktisera, är oerhört populära som utfärdare av friskintyg för körkort.» I referatet sägs vidare: »Olika läkare har emellertid helt skilda sätt att se på de här frågorna, visade det sig under diskussionen. Särskilt stor var förvirringen kring försäkringskassans förtroendeläkare. I vissa län anmäler dessa alla sjukdomsfall som kan misstänkas medföra trafikfaror, i andra inte. Dei finns län där länsläkaren samtidigt är förtroendeläkare — och därmed anser sig kunna ta upp alla misstänkta ärenden, Enligt vissa av de närvarande läkarna var detta knappast författningsenligt.» Litet längre fram i artikeln kan man läsa: »Läkaropinionen är alltså splittrad i den här frågan. En del vill värna om patientens förtroende. Andra hävdar övertygande att det bör vara lika självklart att avhålla en sjuk från att köra bil som det är att isolera en smittspridare. Alla efterlyser klarare direktiv från socialstyrelsen.» Det är allvarligt — och säkert anser personen i fråga att det är ett hårt ingripande — när någon på grund av sitt sjukdomstillstånd «mister körkortet, men detta är i vissa fall nödvändigt. Personen kan, om han får ha kvar körkortet, vara en fara både för sig själv och andra. Angeläget är emellertid att dessa sjukdomsfall, då körkortet behöver indragas, blir så likartat bedömda och behandlade som möjligt. Det finns anledning framhålla att det bör ske en sträng kontroll över att ingen blir oriktigt och orättvist behandlad. Jag tycker att vad som sägs i sista delen av svaret är värdefullt. Där utta las att en uppföljning har skett inom socialstyrelsen och att problemet är i hög grad aktuellt inom styrelsen. En arbetsgrupp har nyligen tillsatts, säger statsrådet, med uppgift bl.a. ait överväga en anmälningsskyldighet beträffande vissa sjukdomar som kan bedömas vara trafikfarliga. Vidare anförs att dessa frågor ägnas ur trafiksäkerhetssynpunkt också i övrigt stor uppmärksamhet. Jag tackar för denna uppgift. Det verkar som om statsrådet inte skulle behöva ta något särskilt initiativ i just denna fråga. Vad som framkom vid den konferens jag här tidigare berört har kanske ändå betytt en hel del.

Herr talman! Herr Häöäbinette har frågat mig om jag observerat att stölderna av sprängämne från statens järnvägars godsvagnar fortsätter i oförminskad skala samt att låsning av de sprängämneslastade vagnarna inte är obligatorisk. I mitt svar till herr Höäbinette den 5 december förra året på en fråga om låsning av järnvägsvagnar lastade med vapen, ammunition och sprängämnen, nämnde jag bl.a., att frågan om en skärpning av reglerna för transport av dylika varor utreddes av SJ och rikspolisstyrelsen. Utredningen är ännu inte klar men SJ har i avvaktan härpå vidtagit olika åtgärder för att minska riskerna för stöld ur järnvägsvagnar av vapen, ammunition och sprängämnen. Sålunda har linjebefäl och andra berörda upp repade gånger direkt instruerats om vikten av skärpt bevakning av sändningar med bl.a. explosiva varor. Vidare har kontakter tagits med avsändare av dylikt gods med begäran att de skall låsa vagnarna med egna lås av solid beskaffenhet. Föreskrifter om obligatorisk låsning genom avsändarnas försorg av vagnar som innehåller explosiva varor har utarbetats men ännu inte utgetts. Bl. a. har nämligen vissa avsändare av olika skäl ställt sig skeptiska till en sådan skärpning. Vidare har tidigare erfarenheter visat att låsning i och för sig inte är ett tillräckligt effektivt medel för att hindra stöld av de farliga varorna. Det är en väsentlig säkerhetsfråga som herr Häbinette tagit upp. Behovet av effektiva åtgärder för att förhindra att obehöriga kommer åt explosiva varor, var de än förvaras, är odiskutabelt. Järnvägsvagnar som innehåller dylikt gods är alltid föremål för speciell tillsyn under själva transporten. SJ:s personal har vidare skyldighet att på bestämmelsestationen underrätta mottagaren så snart som möjligt efter det att explosiv vara ankommit. För transport av dynamit, svartkrut och därmed i avseende på transportsäkerhet jämförliga sprängämnen och krutslag är föreskrivet, att mottagaren är skyldig att hämta eller lossa sådan vara senast två timmar efter det att varan blivit tillgänglig. I normalfallen fungerar detta system tillfredsställande men under vissa förhållanden kan problem uppstå, t.ex. om en vagn med explosiva varor ankommer så sent till bestämmelsestationen en lördag att avhämtning av godset kan ske först måndag morgon. Över ett veckoskifte är det givetvis förenat med särskilda svårigheter att med tillgänglig personal upprätthålla en effektiv bevakning av vagnarna. Det har också visat sig att det företrädesvis är vid sådana tillfällen som vagnar brutits upp och tillgrepp av gods ägt rum. Jag för utsätter att man vid den pågående översynen av gällande regler särskilt beaktar nödvändigheten av att komma till rätta med dessa olägenheter. Med hänvisning till det arbete som pågår inom SJ och rikspolisstyrelsen och till den uppmärksamhet SJ även i Övrigt ägnar frågan är det min förhoppning att man inom den närmaste tiden skall komma fram till en lösning av de aktuella problemen så att säkerhetskraven i samband med transporter på järnväg av explosiva varor kan upprätthållas.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. Det är riktigt att jag i höstas också tog upp denna fråga och i december fick svar från statsrådet Lundkvist. Jag vill förtydliga detta med att säga att svaret mycket riktigt gavs den 5 december. Frågan var dock ställd redan den 14 november. Jag fick då samma svar som i dag, nämligen att SJ och rikspolisstyrelsen håller på att se över reglerna för dessa transporter. Statsrådet sade då att han räknade med att den omprövning som skedde skulle kunna skapa bättre förhållanden. Jag kan inte underlåta att i detta sammanhang framhålla att jag i samband med det förra svaret fick ett litet nyp i örat. Det var när statsrådet förklarade att redan innan jag ställt min fråga var den här omprövningen på väg. Jag vet inte om detta innebär en antydan om att riksdagsmän inte skall blanda sig i sådana här angelägenheter därför att de sköts på annat sätt. Men är det så anser jag att den här frågan har skötts dåligt. Ty räknat från den 11 november — då enligt statsrådet en omprövning redan inletts — har mer än ett halvt år gått, och stölderna pågår fortfarande. När jag ställde frågan den gången hade grava tillgrepp skett i Uppsala. Några småpojkar hade tagit kilovis med sprängmedel och ställt till trassel. Den här gången har allvarliga tillgrepp skett i Karlskrona vid ett par olika tillfällen. Det var 42 kilo sprängdeg som stals ur en olåst järnvägsvagn plus en rulle stubintråd på 100 meter samt 200 kilo krutstubin. Detta var vid det ena tillfället, vad som hände vid det andra har jag inga uppgifter om. Rikspolisstyrelsen och de i detta sammanhang ansvariga vid SJ säger att sådana här stölder förekommer. Jag är medveten om, statsrådet Lundkvist, att detta är ett besvärligt problem. Jag tror inte heller att man helt kan komma ifrån sådana tillgrepp. Men jag tycker att det ändå tar ovanligt lång tid att komma fram till något så när säkra förhållanden när ett halvt år nu har gått sedan man började angripa problemet och ännu inte kommit till något påtagligt resultat. Statsrådet säger visserligen att linjebefäl och andra berörda befattningshavare fått tillsägelse att hålla uppsikt etc. men att det inte går att få till stånd en ordentlig låsning av vagnarna, därför att många avsändare av gods är skeptiska till detta. Det kanske kan hända att någon hesiterar inför kostnaden av ett lås, men jag tycker det är ett svagt argument att säga att det finns avsändare som är skeptiska. Nog borde SJ och rikspolisstyrelsen kunna utfärda sådana bestämmelser som verkligen blir åtlydda. Jag har själv varit med om att lasta gods på järnvägsvagnar. Då fanns ganska bestämda föreskrifter för lastningen. Varför skall man då inte också i det här fallet kunna skapa bestämmelser som försvårar dessa stölder? I slutet av sitt svar tog statsrådet upp det förhållandet att järnvägsvagnarna kan komma fram till respektive stationer på en lördag, då personal att lossa vagnarna inte finns tillgänglig. Detta måste vara ett svepskäl. Som jag nyss sade: Nog skall SJ kunna dirigera trafiken så att en vagn, som man vet är lastad med sprängmedel, en farlig vagnslast alltså, kan komma fram till sin bestämmelsestation när det går att lossa den utan onödigt dröjsmål. Så mycket råder man väl även inom SJ över tidsfaktorn, framför allt som det just är under löroch söndagar som dessa tillgrepp skett i vagnar som står kvar med sitt innehåll på stationerna. Mot bakgrunden av detta finns det all anledning för den som har ansvaret för dessa transporter att se till att vagnarna kommer fram vid en tidpunkt då de kan lossas.
Herr talman! Jag förstår inte varför herr Häbinette fått det intrycket av mitt svar att jag skulle tycka det var fel av riksdagsmännen att intressera sig för dessa frågor. Herr Häbinette hänvisade till den upplysning jag gav i samband med hans fråga i höstas, då jag — vilket jag minns mycket väl — förklarade att SJ redan hade sin uppmärksamhet riktad på det här problemet. Jag trodde att både herr Häbinette och jag var glada över detta. Beträffande förklaringen till förhållandet att SJ inte anser sig kunna komma till rätta med frågan om lossning och lastning av järnvägsvagnarna under löroch söndagar säger herr Häbinette att det måste röra sig om ett svepskäl. Nog borde väl SJ kunna dirigera dessa godstransporter med farlig last så att de nådde bestämmelseorten under andra dagar än löroch söndagar, menar han. Jag kan tänka mig att risken för stöld ur dessa vagnar inte enbart föreligger på bestämmelseorten, utan stölder kan mycket väl också tänkas ske vid andra tillfällen, under transporten.

Till slut medger ändå herr Häbinette att detta problem kan vara svårt att lösa och att vi kanske inte kan komma fram till ett system som innebär fullständig garanti mot stölder. Men jag tror att vi kan lita på att SJ och rikspolisstyrelsen gemensamt är intresserade av att lösa problemet och att vi därför också kan hoppas på resultat av det arbete som de håller på med.

Herr talman! Herr Ernulf har frågat mig om jag har för avsikt att påskynda det planerade motorvägsbygget Göteborg—Borås med hänsyn till den stora trafikmängden och den bristande trafiksäkerheten på nuvarande väg. Till grund för upprustningen av det allmänna vägnätet ligger flerårsplanerna. I dessa planer tas de olika vägföretagen upp i en turordning, som i princip bestäms av företagens angelägenhetsgrad från samhällsekonomisk synpunkt. Detta innebär avvägningar mellan städer och landsbygd, mellan olika geografiska områden, mellan skilda vägkategorier på landsbygden samt mellan olika tekniska utförandealternativ. Viktiga faktorer i sammanhanget är trafikekonomi och trafiksäkerhet. I gällande flerårsplaner för byggande av riksvägar i Göteborgs och Bohus län och i Älvsborgs län är motorvägen Göteborg—Borås upptagen med påbörjande under år 1970 på sträckan Götehborg—Landvetter. Arbetsplanen = för denna del vann laga kraft under februari månad i år, varefter detaljplaneringen kunde påbörjas. Enligt vägverkets nuvarande produktionsplan kommer arbetena på projektet att kunna startas med inlösen av vissa fastigheter i väglinjen, omläggning av nuvarande väg osv. vid den tidpunkt flerårsplanen anger. Delen Landvetter—Borås avses enligt flerårsplanen påbörjas under år 1971. Fastställd arbetsplan föreligger emellertid ännu inte för denna etapp. Författningsenlig revidering av flerårsplanerna pågår f. n., och de nya planerna kommer att omfatta perioden 1970— 1974. I det sammanhanget får vägverket i höst ta ny ställning till när det blir möjligt att starta arbetena på denna del liksom om det blir möjligt att driva arbetena hårdare på den första etappen. Hänsyn måste då tas till övriga angelägna projekt på landets riksvägar. Ombyggnaden av väg 40 mellan Göteborg och Borås har hög prioritet. Det är mot den bakgrunden som vägverket bedriver planeringsoch projekteringsarbetet för motorvägsbygget. Med hänsyn härtill och den omprövning av vägprojektens inbördes angelägenhet som förestår inom flerårsplaneringens ram finner jag f. n. inte anledning att vidta ytterligare åtgärder i denna fråga.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min interpellation. Tyvärr måste jag säga att dess innehåll är en besvikelse för mig. Visserligen deklarerar statsrådet att han anser att ombyggnaden av väg 40 mellan Göteborg och Borås har hög prioritet, men han lämnar ingen utfästelse om när arbetet skall påbörjas utan hänvisar bara till den omprövning av vägprojektens inbördes angelägenhetsgrad som förestår inom flerårsplaneringens ram. En motorväg mellan Göteborg och Borås kommer att bli av mycket stort värde för hela den region som den skall betjäna. Jag vill understryka att det för Sjuhäradsbygden — alltså området omkring Borås — och dess näringsliv, inte minst småindustrin, är av vital betydelse att denna motorväg snarast möjligt kommer till stånd. Den nuvarande vägen har inte tillräcklig trafikkapacitet. Dessutom är den på långa sträckor både smal och krokig med dåliga siktförhållanden. Följderna härav, i form av en skrämmande mängd trafikolyckor, har inte heller uteblivit. Jag har i min interpellation redovisat detta och skall nu inte upprepa olyckssiffrorna. I mitten av mars i år, dvs. drygt en vecka efter det jag framställt min in terpellation, var statsminister Erlander gäst vid årskongressen med det socialdemokratiska partidistriktet i Borås. Han tog då upp den fråga som jag väckt i min interpellation och lämnade mycket långtgående försäkringar om att motorvägsbygget skall påbörjas. Jag citerar Västgöta-Demokraten för den 17 mars. »Tage Erlander i Borås med glad nyhet», stod det över hela första sidan. Och det var en glad nyhet.

Skall boråsarna och andra som är intresserade av motorvägen hålla sig till vad statsministern tidigare har lovat eller till vad statsrådet Lundkvist har uttalat här i dag?

Herr talman! Jag kan inte finna att det föreligger några skillnader mellan den uppgift, som statsminister Erlander lämnade i Borås, och den uppgift som jag lämnat i dag. Jag har sagt att i gällande flerårsplaner för byggande av riksvägar i Göteborgs och Bohus län och i Älvsborgs län är motorvägen Göteborg—Borås upptagen med påbörjande under år 1970. Det har också statsministern sagt och därom är vi helt överens. När det gäller delen Landvetter—Borås avses arbetena enligt flerårsplanen påbörjas under år 1971. Jag kan inte heller på denna punkt se vad det är för skillnad mellan statsministerns uttalande och mitt. Jag konstaterar endast att statsministern i alla avseenden uttalat sig med samma material från vägverket som underlag som det jag utgått från.

Herr talman! Först och främst är det ju en väsentlig skillnad mellan statsministerns uttalande på partikongressen, att motorvägsbygget kommer att sättas i gång 1970, och statsrådet Lundkvists uttalande, att vissa planer är upprättade för detta projekt men att man ännu inte vet huruvida det kommer att förverkligas. Det ena uttalandet är ett löfte och det andra är ett besked att inget löfte kan lämnas. uttalande som statsrådet Lundkvists besked i dag skulle vara gällande flerårsplaner. Jag känner väl till dessa flerårsplaner men har ansett det underlaget vara för knapphändigt. Jag har därför genom riksdagens upplysningstjänst inhämtat besked från vägverket i frågan huruvida utsikter föreligger att dessa planer kommer att realiseras. Det var innan statsministern gjorde sitt uttalande. Jag fick då det beskedet att motorvägen Göteborg—Borås projekteras vid de lokala vägförvaltningarna för en preliminär byggstart inte år 1970 — det har tydligen ansetts orealistiskt — utan under år 1971 för delen Göteborg—Landvetter och under 1972—1973 för delen Landvetter—Borås. Byggnadstiden beräknas till omkring fyra år för respektive delar. Jag förmodar att statsministern innan han gjorde sitt uppseendeväckande och för oss i Sjuhäradsbygden mycket glädjande uttalande hade skaffat sig åtminstone samma informationer som de jag hade inhämtat för att framställa min interpellation.

Jag känner därför verkligen på Sjuhäradsbygdens vägnar en djup besvikelse över att vi i dag fått höra att statsministerns uttalande i Borås bara grundade sig på en, uppenbarligen tämligen orealistisk, uppgift i en flerårsplan. Vi uppfattade det som ett löfte. Om underlaget för beskedet var så svagt som statsrådet Lundkvist nu nämnt, tycker jag att detta är ytterligare en anledning till oro inför de utta Ang. den planerade landen som görs i en för en landsdel så vital fråga som denna. Jag vill vädja till statsrådet Lundkvist att överväga, om han inte kan lämna ett något mer bestämt löfte och säga att man med hänsyn till vad statsministern framförde i Borås kommer att sätta till alla klutar för att starta bygget så snart som detta över huvud taget är möjligt.
Herr talman! Jag förstår med hänsyn till den omsorg, med vilken herr Ernulf argumenterar i detta sammanhang, att hans syfte mera är att försöka framställa statsministerns upplysning och min upplysning som olika besked än att vinna klarhet i frågan. Jag har manuskriptet till statsministerns tal framför mig.

Jag förstår inte vad herr Ernulf egentligen är ute efter. Men det är väl bara ett försök att framställa statsministerns och min upplysning som två skilda svar. Jag har läst båda och finner dem kongruenta. Om herr Ernulf kan åstadkomma ett annat resultat av de båda upplästa meningarna skulle det vara intressant att få höra det.
Herr talman! Jag har ingen önskan att komma åt vare sig statsministern eller statsrådet Lundkvist i denna frå ga. Mitt enda syfte är att tolka den besvikelse som nu måste uppstå i vår bygd efter de förhoppningar som väcktes när vi läste Västgöta-Demokratens referat av statsministerns anförande. Vi kunde inte fatta det på annat sätt än som en utfästelse inte bara om en plan innehållande en tidsangivelse utan om att verkligheten och planen skulle komma att sammanfalla. Jag var givetvis inte med på den socialdemokratiska partidistriktskongressen, och jag har ingen anledning att bestrida riktigheten av vad statsrådet Lundkvist nu läst upp ur manuskriptet till statsministerns tal.

Jag hade verkligen hoppats, det vill jag ärligt säga ifrån, att jag skulle kunna öva påtryckning på statsrådet Lundkvist att dämpa vår besvikelse.
Herr talman! Herr Ernulfs senaste inlägg är väl ytterligare ett belägg för vilka syften han är ute i.

I annat fall känner inte herr Ernulf att han kan lita på vad jag säger i denna talarstol. Det stämmer enligt herr Ernulf inte överens med statsministerns löften om jag inte uttrycker mig i dubbel omgång om vad som skall ske 1970 med den här vägen.
Herr talman! Så långt kan jag inte tänka mig att statsrådet skulle vilja gå, men jag hade hoppats på ett kompletterande uttalande att regeringen verkligen har för avsikt att, om inte alldeles speciella hinder möter, se till att planen hålls. Tycker statsrådet Lundkvist att det är så märkligt om jag försöker få ett sådant uttalande som komplettering till uttalandet att motorvägsbygget har hög prioritet? Det skulle ha varit värdefullt om vi fått det.

Herr talman! Herr Nils Nilsson har frågat mig om jag är villig att medverka till att de virkesterminaler som i samverkan med statens järnvägar kommer att anläggas i Dalälvens virkesfångstområden blir tillgängliga för alla skogsägarkategorier, såsom det mindre, enskilda skogsbruket, besparingsskogar, ecklesiastika skogar och domänverket, om det finns behov för dessa kategorier att transportera virke med järnvägen. Flottning till kusten har i Dalälven sedan ca tio år tillbaka gällt endast virke till Stora Kopparbergs Bergslags AB:s och Korsnäs-Marma AB:s anläggningar. Avtal har träffats mellan dessa bolag och SJ om transport på järnväg av det virke som nu flottas från de centrala och inre delarna av Dalarna till kusten. Flottningen kommer att läggas ned år 1971. För lagring av virke och utlastning på järnväg skall enligt avtalet nio vir 'kesterminaler anläggas. Bolagen har därvid räknat med att deras på järnväg utlastade virke inte bara skall komma från egna skogar utan även bestå av virke köpt från utomstående i ungefär samma omfattning som tidigare. Ter minalerna är projekterade enbart för de mellan bolagen och SJ avtalade mängderna massaved och sågtimmer. Virket kommer att framföras i särskilda tåg och enligt en till avverkning, lagring, mottagning på industrierna och transportkostnaderna noga anpassad driftplan. Det är med hänsyn till dessa omständigheter uteslutet att annan trafik kan blandas med de avtalsbundna transporterna vare sig vid lagringen, lastningen eller transporten. De avtalade transportmängderna motsvarar de totala kvantiteter som på senare tid årligen flottats från berörda områden till industrierna vid kusten. Då dessa mängder inkluderar vad bolagen tidigare köpt från utomstående, räknar SJ som en följd av flottningens nedläggande f.n. inte med någon ökning av virkestransporterna på järnväg utöver vad som följer av avtalet. För den allmänna vagnslasttrafiken och därmed för transport av massaved till andra köpare än Bergslaget och Korsnäs-Marma råder ingen knapphet på utlastningsmöjligheter i området. För omlastning av virke från bil till järnväg finns på olika platser sex s.k. bockkranar. De nya virkesterminalerna kommer inte att inkräkta på de utlastningsområden som f.n. används kontinuerligt. SJ är naturligtvis intresserat av att få ökade transporter. Skulle det visa sig att önskemål finns att anlägga virkesterminaler även för andra än de två nu berörda skogsbolagen är SJ berett att pröva detta positivt.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
Där finns stora virkesfångstområden, från vilka transportvägarna skulle bli långa till de nordligaste planerade terminalerna — från Särna 10 mil och från Idre 14 å 15 mil. Då bron över Österdalälven vid Oxberg kanske inte har tillräcklig bärighet, kan transporterna bli än längre, ned till terminalerna i Mora eller Orsa. Vägsträckan ökas då med ytterligare 3—4 mil. Vid en konjunkturnedgång kommer de mera välbelägna områdena först i fråga, medan de med långa transportvägar med bil först faller bort. En terminal i Särna vore därför önskvärd och väl motiverad. Även för Lima— Transtrands-området vore en terminal önskvärd. Transportvägarna till närmaste planerade terminal skulle inte bli så långa som från Särna—Idre-området, men terminalen skulle förutom att den har betydelse i och för sig bidra till en förstärkning av trafikunderlaget för bandelen Malung—Särna. För de här berörda bygderna, från Lima till Idre, är bibehållandet av järnvägen av stor betydelse ur många synpunkter, och när jag nu har förmånen av ett samtal med kommunikationsministern vill jag något beröra dessa. Det är här frågan om orter i en typisk glesbygd, där kommunerna försöker att så långt möjligt skapa arbetstillfällen för människorna. I det avseendet är järnvägen Malung—Särna av särskilt stor betydelse. Den huvudsakliga råvarubasen i dessa trakter är skogen, och en verksamhet som här skulle kunna ge arbete är sågverksföretag. För sågverken är det av vital betydelse att det finns möjlighet att direkt lasta virket på järnvägsvagnar. En annan mera betydelsefull näringsgren i dessa bygder är turismen. Även för denna är ett bibehållande av järnvägen något väsenligt. I anslutning härtill vill jag något beröra frågan om vägtrafiken.

Frågan om nedläggning av bandelen Malung—Särna är, om jag inte misstar mig, under regeringens prövning. I varje fall är frågan föremål för överväganden. Jag vill till statsrådet rikta en vädjan från oss i norra Dalarna att järnvägen från Malung till Särna måtte bibehållas. Den är faktiskt av mycket stor betydelse för de bygder som det här är fråga om. I svaret — jag har tidigare sagt att jag är tacksam för det, och jag finner det positivt — talas det också om de redan befintliga terminalerna. Jag skulle här vilja ställa en fråga. Det är ju meningen att föra fram spår till dessa terminaler, och jag förstår att de två bolag jag talat om i min interpellation vill helt disponera dessa för sin egen del. Men jag vill fråga om man inte skulle kunna utvidga dessa områden så att även övriga kategorier kan vara med i detta sammanhang. Ty vad som oroar oss är att dessa två bolag kan erbjuda andra skogsägarkategorier att ettdera sälja virket till och transportera detta till dessa bolags anläggningar eller i annat fall söka annan plats. Eftersom det många gånger gäller mark som tillhör det enskilda skogsbruket borde det finnas möjligheter att skapa områden i anslutning till terminalerna som andra intressenter än dessa bolag kan disponera. Det borde ju också i alla avseenden bli billigare för SJ att bara behöva dra ett spår. Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Jag vill i all korthet svara på den fråga som ställdes om möjligheten för andra intressenter som vill frakta skogsprodukter på järnväg att göra detta på samma villkor som de två bolag, vilka träffat avtal med SJ och då i nära anslutning till dessa bolags områden. I mitt svar sade jag att SJ naturligtvis har intresse av att få ökade transporter och att man därför är beredd att diskutera förutsättningarna för sådana här arrangemang även med andra intressenter. Jag har också i mitt svar hänvisat till andra möjligheter, genom vilka skogsbruket inom området kan erbjudas transportmöjligheter vid SJ. Det är en fråga som intressenterna kan ta direkt kontakt med SJ för att diskutera.

Herr talman! Herr Stadling har frågat mig dels om Kungl. Maj:t med stöd av sjukvårdslagens 36 8 gett sådana delegationsbemyndiganden att beslut om ändrad läkardistriktsindelning är möjlig utan sjukvårdsstyrelses förslag och dels — om sådana befogenheter inte getts — om jag är beredd att rekommendera åtgärder som tryggar fortsatt lekmannainflytande i hithörande frågor. Enligt 2 § sjukvårdsstadgan skall indelning av landstingskommun i läkardistrikt fastställas av socialstyrelsen efter förslag av landstingets sjukvårdsstyrelse. Kungl. Maj:t har inte fattat beslut om ändring av denna bestämmelse. Jag vill emellertid nämna att förslag till ändringar i sjukvårdslagstiftningen f. n. prövas inom socialdepartementet. Ett av förslagen innebär att indelning i läkardistrikt inte längre skall fastställas av socialstyrelsen utan helt ankomma på landstingets sjukvårdsstyrelse.

Herr talman! En skattskyldig som har så lång väg från bostaden till arbetsplatsen att han behöver anlita särskilt fortskaffningsmedel har rätt att i sin självdeklaration dra av skälig kostnad för resorna. Om han använder egen bil för resorna får han under vissa förutsättningar i fråga om väglängd, tidsvinst m.m. dra av sina bilkostnader, Riksskattenämnden har fastställt en schablon för dessa bilkostnadsavdrag. Enligt schablonen beräknas avdraget efter 2 kronor 50 öre per mil för körsträckor upp till 1000 mil om året och efter 1 krona 75 öre per mil för körsträckor över 1000 mil om året. Riksskattenämndens schablon har rätt länge haft samma grundläggande utformning, men beloppen har höjts ef ter hand, För inkomståret 1966 uppgick de till 2 kronor per mil intill 1000 mil per år och till 1 krona 20 öre per mil för körsträckor däröver. Att jag nämner dessa belopp beror på att det var de som gällde, när frågan om bilavdragen senast behandlades av riksdagen. Det var vid 1967 års höstriksdag. Riksdagen begärde då i anledning av motioner bland annat från vårt håll en utredning för att få till stånd sådana regler att, som det hette, »ett mera rättvisande avdrag kan medges för de verkliga bilkostnaderna». Beslutet var märkligt i så måtto att bakom det stod en majoritet av riksdagens borgerliga ledamöter och några få socialdemokrater, medan flertalet av regeringspartiets medlemmar röstade på en socialdemokratisk reservation, som hävdade att en uppräkning av bilreseavdragen kunde ske helt enkelt genom att riksskattenämnden utfärdade nya anvisningar och att en särskild utredning därför var obehövlig. I sak var det inte mycket som skilde majoriteten och minoriteten åt. I bevillningsutskottets betänkande, som gav uttryck åt majoritetens synpunkter, uttalades att riksskattenämndens anvisningar i sin nuvarande utformning innebar »en diskriminering av i synnerhet sådana skattskyldiga, som är bosatta på ett större avstånd från arbetsplatsen och som inte har tillgång till eller på grund av sina arbetsförhållanden saknar möjlighet att använda reguljära trafikmedel».

»Vi tror att den reducering som nu åsättes efter 1000 körda mil möjligen kommer för tidigt. Det bör kanske vara 1 200, 1 300 eller 1500 mil», sade talesmannen i andra kammaren. Den utredning som riksdagen begärde har så småningom resulterat i den proposition som vi nu behandlar. I propositionen föreslås att avdraget liksom hittills skall bestämmas av riksskattenämnden men att vissa grunder för beräknandet av avdraget skall fastställas i kommunalskattelagen. Översatt till kronor och mil innebär förslaget vid nuvarande kostnadsnivå att avdraget blir 3 kronor per mil för körsträckor intill 1000 mil per år och 2 kronor per mil för körsträckor som överstiger 1000 mil per år. Vid första påseendet kan resultatet förefalla att vara enbart en uppräkning av de nuvarande beloppen med 50 respektive 25 öre per mil. Men de föreslagna reglerna innehåller en principiell förändring som utgör en påtaglig förbättring. Propositionen har övergett den gamla uppdelningen mellan fasta och rörliga bilkostnader och rör sig i stället med begreppen årsbundna och milbundna kostnader. Principen är att milbundna kostnader skall få dras av i sin helhet för hela körsträckan till och från arbetsplatsen, oberoende av körsträckans längd, medan de årsbundna kostnaderna delas upp på körningen till och från arbetet och privatkörningen och bara får dras av i den mån körningen till och från arbetet uppgår till högst 1000 mil per år. Skillnaden gentemot vad som nu gäller är att värdeminskning genom slitage räknas som milbunden kostnad och alltså får dras av i sin helhet utan någon maximering av miltalet. Detta innebär en avsevärd förbättring i förhållande till de regler som nu tillämpas. Men detta är också det enda erkännande man kan ge förslaget. I övrigt tillgodoser det tyvärr inte vad riksdagen syftade till år 1967, nämligen att bereda större rättvisa åt dem som har särskilt långt mellan bostad och arbetsplats. Den schablon som föreslås i propositionen sägs bygga på ett antagande att alla skattskyldiga, som kör bil till och från sitt arbete, dessutom kör 1 300 mil om året privat. Detta antagande är grundat på en enkätundersökning, som statens avtalsverk utförde år 1966 bland 3300 statstjänstemän som använder egen bil för resor i tjänsten. Denna enkät utvisade enligt vad som uppgivits att den privata körsträckan för praktiskt taget samtliga uppgick till 1300 mil oberoende av hur långt vederbörande kört i tjänsten. Materialet i undersökningen har emellertid inte redovisats på sådant sätt att man får uppgifter om spridningen inom gruppen och inte heller om tjänstemännens löneställning eller tjänsteresornas frekvens. Det finns anledning ifrågasätta om den undersökta gruppen — med starkt inslag av befattningshavare i hög tjänsteställning såsom provinsialläkare, veterinärer, lantmätare och präster — är representativ för genomsnittet inom den stora och heterogena gruppen av skattskyldiga som använder egen bil för resor till och från arbetet och har rätt till avdrag därför. Vidare måste man beakta att utrymmet för privatresor är mycket större om bilen bara används för tjänsteresor en eller annan dag i veckan eller kanske någon gång i månaden än om den nyttjas för dagliga resor till och från arbetsplatsen. I det senare fallet står ju bilen i regel parkerad på arbetsplatsen eller i närheten av den under arbetstiden och kan då inte användas av familjen, Men det finns ytterligare en omständighet som utredningen tycks ha förbisett helt och hållet, och det är att många av de statstjänstemän som använder sin bil för tjänsteresor också brukar den för dagliga resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Dessa resor har vid enkätundersökningen räknats som privatresor. Det säger sig självt att de slutsatser som utredningen för sina syften dragit av enkätmaterialet under sådana förhållanden blivit mycket dåligt underbyggda. Den som till äventyrs skulle tro att schablonen bygger på en genomsnittlig privatkörning av 1300 mil måste jag tyvärr bereda en besvikelse. Med den utformning som schablonen har är 1 300 mil inte något genomsnittsvärde utan ett extremvärde. För den som har en årlig körsträcka till och från arbetet — i fortsättningen kallar jag det för korthetens skull för arbetskörning — som understiger 1000 mil ger schablonen ett rättvisande resultat bara när den totala körsträckan, dvs. summan av arbetskörningen och privatkörningen, uppgår till 2300 mil. Schablonen förutsätter alltså att privatkörningen minskar i samma mån som arbetskörningen ökar — från 2 000 mil vid 300 mils årlig arbetskörning till 1300 mil när arbetskörningen uppgår till 1000 mil om året. När arbetskörningen överstiger 1000 mil förutsätter schablonen att privatkörningen ökar på nytt och till och med i snabbare takt än arbetskörningen. Det kan naturligtvis invändas att man aldrig kan kräva att en schablon skall ge ett helt rättvisande resultat — det skulle ju strida mot schablonens natur och syfte. Men man har likväl rätt att kräva att en schablon i varje fall i huvudsak skall motsvara den verklighet som den avser att schematiskt beskriva. Och i verkligheten rör sig inte genomsnittsmedborgarnas privata bilkörning enligt den kurva som jag nyss beskrivit: först ned och sedan upp igen. All erfarenhet säger tvärtom att ju längre väg som genomsnittsmedborgaren har att färdas till och från arbetet, desto mindre tid och lust har han för privatkörning. Privatkörningen «beskriver med andra ord en hela tiden fallande kurva = allteftersom = arbetskörningen ökar. I en motion från vårt håll har vi, med utgångspunkt från denna erfarenhet, föreslagit en sådan ändring av schablonen att de ortsbundna kostnaderna skall få dras av upp till 1 700 mil i stället för endast upp till 1000 mil, som föreslagits i propositionen. En sådan lösning står, anser vi, i bättre överensstämmelse med de önskemål riksdagen uttryckte 1967 om rättvisare avdragsregler framför allt för dem som har långt avstånd mellan bostad och arbetsplats. Inte minst ansluter sig den av oss föreslagna höjningen av milgränsen till de uttalanden som gjordes av de socialdemokratiska reservanterna 1967. Reservation 1 bygger på folkpartimotionen, och jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Pendeltrafiken har fått en alltmer ökande betydelse genom strukturomvandlingen, särskilt i Norrland. Möjligheterna till sysselsättning på hemorten har väsentligt förändrats. Arbetstillfällena finns i stor utsträckning i någon tätort. Arbetstagaren reser ofta till och från bostadsort på annan plats. Ofta finns på bostadsorten bostäder av mycket god kvalitet. Det bör ligga i samhällets intresse att kapitalförstöring inte sker genom ödeläggning av sådana bostäder. Även ur den synpunkten att service skall kunna erbjudas övriga kvarvarande inom bostadsområdet är det värdefullt att befolkningsunderlaget kan bibehållas också utanför tätorten. Om så inte sker försämras möjligheten att ge godtagbar service. Trafiken till och från arbetet har ökat såväl när det gäller antal perso ner som när det gäller resornas längd. Reslängden har ökat, särskilt i glesbygdsområdena. Det finns ett mycket stort antal arbetstagare med resor till och från arbetsplatsen som överstiger 530 kilometer enkel resa per dag. I proposition 29 föreslås att bestämmelserna skall utformas med utgångspunkt från 1000 mil och år när det gäller resa till och från arbetet och 1300 mil och år för privata resor. Vidare delas kostnaderna i milbundna kostnader och årsbundna kostnader. De körsträckor som här nämnts har framräknats med ledning av en enkät bland tjänstemän i slutet av 1966 i samråd med SACO, SR, statstjänarkartellen och TCO-S. När det gäller andra grupper av arbetstagare finns inte något utredningsmaterial. Det är särskilt dessa and har långa resor till och från arbetet. Dessa grupper har också i många fall tunga arbeten och använder därför inte bilen i samma utsträckning för privata resor som t.ex. de i propositionen åberopade undersökta tjänstemannagrupperna. Som motionär när det gäller de likalydande motionerna I: 923 och II: 1058 och såsom reservant i utskottet vill jag särskilt betona vikten av vad som i nämnda motioner framhållits om behovet av att särskild hänsyn tas till dessa långa reseavstånd, speciellt med beaktande av vad jag tidigare anfört beträffande de ändrade arbetsförhållandena för glesbygdernas arbetstagare. I proposition nr 29 och i utskottsmajoritetens skrivning i bevillningsutskottets betänkande föreslås att den avdragsgilla bilkostnaden i nuvarande prisoch kostnadsläge beräknas till 3 kronor per mil intill 1000 mil och till 2 kronor per mil för körsträckor därutöver, med hänsyn till uppdelningen av milbundna och årsbundna kostnader. Herr Tistad har här tidigare redo gjort för den tekniska sidan av saken, varför jag inte behöver gå in på detta. I reservationen från folkpartiet och moderata samlingspartiet påpekas att denna gräns vid 1000 mil innebär en diskriminering av i synnerhet sådana skattskyldiga som är bosatta på större avstånd från arbetsplatsen och som inte har tillgång till eller på grund av arbetsförhållanden saknar möjlighet att använda reguljära trafikmedel. Det påpekas att de för riksskattenämnden föreslagna anvisningarna enligt propositionen i fråga om körsträckor överstigande 1000 mil ofta leder till alltför kraftiga begränsningar av bilkostnadsavdragen. Reservanterna förutsätter i likhet med utskottsmajoriteten att den skattskyldige får fullt avdrag för de milbundna kostnaderna, oavsett färdsträckan mellan bostad och arbetsplats. Men reservanterna förutsätter också i motsats till utskottsmajoriteten att den skattskyldige får fullt avdrag även för årsbundna kostnader i den mån den årliga färdsträckan mellan bostad och arbetsplats inte överstiger 1 700 mil. Reservanterna delar den under remissbehandlingen av proposition nr 29 bl.a. av kammarrätten framförda uppfattningen att det är önskvärt och ändamålsenligt med en mer kortfattad lagbestämmelse än vad som i propositionen anges. Med stöd av vad jag här anfört vill jag, herr talman, yrka bifall till reservation nr 1, som är fogad till bevillningsutskottets betänkande nr 31.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av att jag har en blank reservation fogad till bevillningsutskottets betänkande nr 31. Som bekant är arbetslösheten i våra skogsbygder fortfarande mycket stor. Av statistiken från den senaste månaden framgår att skillnaden i fråga om övriga län håller på att skärpas. Vid arbetslöshetsräkningen förra månaden svarade skogslänen för 42 procent av arbetslösheten men bara för 12 procent av de lediga platserna. även om arbetslösheten i stort sett minskat har det skapats få möjligheter för befolkningen i glesbygden att få arbete på hemorten. Med tillfredsställelse kan man notera att den av finansministern föreslagna höjningen av resebidraget givetvis kommer att vara av betydelse även för den befolkning i glesbygden som arbetar på annan ort. Men då det för de flesta s.k. pendlare rör sig om särskilt långa dagliga vägsträckor täcker det inte de verkliga kostnaderna. Enligt den föreslagna schablonen utgår man nämligen från att bilen förutom till arbetsresor används även till privatkörning, beräknad till 1300 mil, vilket ej torde vara realistiskt när bilen under sådana förhållanden i regel är stationerad på arbetsorten och pendelresorna till och från arbetet är särskilt långa.

Mot bakgrunden av konsekvenserna för kommunerna framstår det i propositionen omnämnda alternativa motionsyrkandet från 1967 i motionsparet I: 333 och II: 401 såsom i hög grad välmotiverat. Däri framhölls önskvärdhe ten av att åtgärder vidtogs för att underlätta för glesbygdens arbetstagare att vid arbeten på annan ort kunna få bo kvar i hemorten genom att arbetsmarknadsmyndigheterna erhöll medel för utbetalning av ett till färdvägen anpassat kontantbidrag. Detta sätt att lösa frågan för dem som har arbetsplatsen belägen på långt avstånd från hemorten — alltså de verkliga glesbygdsarbetarna — utan att verkningarna för hemkommunen blir alltför negativa framstår alltjämt enligt min uppfattning som det lämpligaste. Lika väl som man kan få bidrag från arbetsmarknadsmyndigheterna för att flytta till arbete på annan ort borde det finnas möjlighet att få ett resebidrag från samma myndigheter om man vill stanna kvar i hemorten och arbeta i närmaste tätort. Trots att resvägen är lång. Ur samhällsekonomisk synpunkt kan jag inte finna annat än att detta på många sätt skulle vara fördelaktigt, samtidigt som det i viss mån skulle hindra att glesbygden tunnas ut ännu mer, att servicen för de få kvarvarande blir ännu sämre och att kommunernas skattekraft skulle sjunka ännu mer. Det skulle också skapa möjlighet för glesbygdsbefolkningen att få bo kvar i sin hembygd. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! I detta betänkande behandlas en fråga som — vilket fröken Ranmark påpekade i sitt senaste anförande — har stor betydelse för glesbygdens kvarvarande människor. Det är ganska självklart att dessa människor har stort intresse av hur denna fråga utformas. Jag delar helt den uppfattning som från olika håll har framförts att det är mycket att vinna på att öka möjligheterna för människor att bo kvar där de har husrum och annat ordnat i stället för att i onödan flytta in till tätorterna, vilket medför ökade servicekostnader för varje ny familj som måste bosätta sig där. Även om jag instämmer i fröken Ranmarks synpunkter måste jag anföra att detta ligger utanför ramen för den fråga vi just nu behandlar. Annars funnes det all anledning att instämma i de synpunkterna, och det finns kanske anledning återkomma i det sammanhanget. Herr Tistad var ganska kritisk mot utredningen, och eftersom jag var ledamot i den är det den närmaste anledningen till att jag har tagit till orda. Vi fick i utredningen ett erkännande av herr Tistad, och det gällde att de nya regler som är föreslagna av utredningen skulle vara att föredra framför dem som för närvarande gäller. Men där ville herr Tistad stanna och menade att utredningen hade tagit alltför liten hänsyn till dem som har de verkligt långa resorna. Jag förmodar att herr Tistad har någon erfarenhet av utredningsarbete, liksom kammarens övriga ledamöter, och då må det vara mig tilllåtet att säga att jag som ledamot av utredningen och företrädande den borgerliga sidan måste tillstå att jag var ganska nöjd med resultatet. Det låter kanske mycket att säga det, men när man vet att olika åsikter brytes mot varandra och att man hade att ta hänsyn till de framkomstmöjligheter som fanns tror jag att man vågar påstå att det var ett ganska hyfsat resultat, som utredningen — enhälligt — kom fram till. Så mycket mera glädjande var det att finansministern sedan helt gick på utredningens linje. Denna innebar ett förslag som man nått full enighet om och det kunde följas upp med en proposition från Kungl. Maj:t på ett sätt som ger oss anledning att känna oss relativt tillfredsställda. Däremot är det självklart att ingen schablon kan bli helt rättvisande i alla de fall där så är Önskvärt. Man får räkna med att varje schablon gynnar vissa och missgynnar andra. Att genomföra en individuell prövning i detta sammanhang är emellertid inte möjligt, och därför har jag den bestämda upp fattningen att det förslag som här föreligger är värt allt erkännande. Centerpartiets representanter i bevillningsutskottet har till betänkandet nr 31 avgett en reservation, betecknad med nr 2. Där föreslås en annan skrivning än utskottets beträffande frågan om hur riksskattenämnden skall följa upp de intentioner som finansministern har angivit.

Möjligen skulle den skillnaden föreligga att reservanterna vill utdela ett direkt uppdrag till riksskattenämnden, medan utskottet i sitt betänkande mera uttrycker en from önskan. Därför, herr talman, skall jag min plikt likmätigt be att få yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Det är riktigt som herr Tistad sade att 1967 års riksdag beställde en utredning, och det är lika riktigt att riksdagens majoritet då sade att den som hade längre körsträcka missgynnades genom den reduktion av avdraget som skedde efter körda 1 000 mil. Men det är viktigt att ha klart för sig att reseavdragen på den tiden aldrig nådde upp till full kostnadstäckning. För de först körda 1000 milen kunde avdrag på 2 kronor och 25 öre beviljas och därefter med endast 1 krona och 50 öre. Bakom fastställandet av dessa belopp låg resonemanget att full kostnadstäckning inte skulle beviljas vid något tillfälle, eftersom man ansåg att en del fasta kostnader skulle utgå, vare sig den skattskyldige körde bil till och från arbetet eller inte. Det förutsattes nämligen att de flesta bilägare skaffat sig bil oberoende av resorna till och från arbetsplatsen. Förhållandet är annorlunda beträffande det förslag vi i dag diskuterar. Om de premisser uppfylls, vilka utredningen och remissinstanserna funnit mest trovärdiga, åstadkommes full kostnadstäckning, varför tidigare skäl för invändningar inte längre föreligger. På grundval av nu föreliggande material kommer avdragsbeloppen att höjas med 30 procent jämfört med den tidpunkt då utredningen beslutades. Detta resultat uppnåddes dels genom att beräkna kostnaderna för en något större bil än vad riksskattenämnden tidigare gjort, dels genom att — som jag tidigare sade — ta med alla kostnader. Utredningen och regeringens ställningstagande i propositionen om proportionering av kostnaderna mellan vad man kallar privat körning och körning till och från arbetsplatsen grundas på undersökningar av 1966 års taxeringar liksom också — som herr Tistad nämnde — på en enkät som gjordes samma år med 3 300 befattningshavare i statlig tjänst med rätt att använda bil i tjänsten. Av svaren på denna enkät — det har också herr Tistad uppehållit sig vid — framgår det att oberoende av om vederbörande kör 500 eller upp till 2500 mil i tjänsten omfattar övriga körningar cirka 1300 mil. Det finns en viss variation, men det blir omkring 1300 mil för samtliga. I brist på något annat material i denna fråga är det ganska naturligt att bilkostnadskalkylen baseras just på en körsträcka om 1300 mil i privat körning. De som i dag anser att det inte kan vara rimligt att använda resultaten från denna enkät har i varje fall inte lyckats prestera något annat. Detta är den enda utredning som finns på det här området, och jag tror inte att den är så felaktig. De som påstår att den är fel aktig har i varje fall inte lyckats prestera någonting bättre. Det enda material som finns beträffande körsträckorna till och från arbetet är undersökningar av 1966 års taxeringar på området. Dessa undersökningar visar att körsträckorna till och från arbetet genomsnittligt var under 500 mil per år. Med tanke på att en del körde endast vissa delar av året ansåg utredningen att man kunde fördubbla denna siffra. Om man hade räknat efter den kortare sträckan, 500 mil, som undersökningen av taxeringarna visade, hade de årsbundna kostnaderna blivit större, Då hade i så fall kilometeravdraget måst bli högre i början och avtrappningen också måst sättas in på ett tidigare stadium än 1 000 mil. Skulle man som motionärerna och reservanterna nu föreslår accepterat 1700 mil som resväg till arbetet, hade kilometeravdraget i stället blivit lägre, ty då hade man fått slå ut de fasta kostnaderna på fler körda mil. Då hade kilometeravdraget blivit lägre på sträckan upp till 1700 mil, där avtrappningen då skulle ha börjat. Bevillningsutskottets majoritet anser därför att den avvägning som gjorts bör ge full täckning för de årsbundna kostnaderna vid 2300 mil. Den beräkningen anser utskottsmajoriteten vara realistisk. Av dessa 2 300 mil skulle då 1 000 mil avse körning till och från arbetet och 1 300 mil avse annan körning. Om man på detta område skulle försöka uppnå millimeterrättvisa borde varje deklarant behandlas individuellt alltefter sitt eget resavstånd. Jag tror att alla i denna kammare håller med mig om att det är omöjligt att införa ett sådant system; en schablon måste användas. Att den nu föreslagna schablonen är relativt gynnsam för den skattskyldige i gemen framgår bäst av att skattebortfallet för stat och kommun gemensamt är drygt 70 miljoner kronor. Reservanternas påstående att de som åker långa sträckor till arbetsplatsen inte får full kostnadsersättning är riktigt endast under den förutsättningen att vederbörande åker mindre än 1300 mil privat. I något fall kan reservanterna givetvis ha rätt, men jag tror att de i de allra flesta fall har fel. Man måste också ta hänsyn till att detta är en schablon som skall passa alla skattebetalare och att en överkompensation till någon grupp måste betalas av andra samt att bilkostnaderna per kilometer räknat är oerhört mycket större för de människor som bara åker privat och inte använder bilen för avdragsgilla resor till och från arbetet. Det är alltså en rättvisefråga som gäller även andra grupper vilka inte har denna avdragsmöjlighet. När man läser reservationerna blir man något förvånad. I reservation 1 föreslås att lagtexten skall skäras ned till ett minimum. Reservanterna vill endast ge riksskattenämnden i uppdrag att fastställa grunder för beräkning av lämpliga avdrag. Vad skulle man då egentligen med en utredning till, om reservanterna vill ha denna korta lagtext? Riksskattenämnden hade ju detta uppdrag redan förut. Om reservanternas syfte varit att ge riksskattenämnden en vägledning tycker jag att man år 1967 kunde ha röstat med den socialdemokratiska reservationen, ty den hade just ett sådant innehåll. Nu har emellertid efter utredning föreslagits en lagtext som mera tillfredsställer vad riksdagsmajoriteten då ansåg vara det riktiga, och då tycker jag verkligen att man skall följa det. Det är klart att centerpartiets reservation framstår än märkligare, och jag beundrar herr Svanström som här har gjort ett förtvivlat försök att förklara vad centerpartisterna menar. Inom utskottet har vi inte på något sätt lyckats förstå det, ty ingen kan påstå att det finns någon olikhet mellan det sätt på vilket utskottet tolkar riksskattenämndens uppdrag och innehållet i reservationen, Det kan bara finnas en enda förklaring till reservationen, nämligen att man i mittensamarbetets anda inte vill rösta med ett socialdemokratiskt förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till bevillningsutskottets hemställan.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Svanström sade att en schablon kommer att gynna en del och följaktligen missgynna andra. Olyckan med denna schablon är emellertid att den missgynnar praktiskt taget alla, om man utgår från samma förutsättningar som konstruktörerna gjort, nämligen att de skattskyldiga genomsnittligt kör 1300 mil privat om året utöver vad de kör till och från arbetet. Om det verkligen är så och det har varit utredningens utgångspunkt likaväl som finansministerns när han skrev propositionen — ger schablonen ett rättvisande resultat bara när sträckan till och från arbetet uppgår till 1000 mil om året. är denna sträcka mindre ger schablonen underkompensation, och är sträckan större ger schablonen också underkompensation. I själva verket är schablonen konstruerad så, att privatkörningen alltid måste vara längre än 1300 mil för att schablonen skall ge rättvisa, utom i ett enda läge, nämligen där körningen till och från arbetet är 1000 mil. Det är naturligtvis mycket svårt att klargöra dessa sammanhang här från talarstolen. Jag skulle ha behövt ett helt batteri av visuella hjälpmedel för att klara det, men jag skall gärna ge herr Svanström en liten extra föreläsning senare. Jag har gjort ett diagram som belyser dessa förhållanden, och det visar hur olyckligt schablonen är utformad. Både herr Wärnberg och herr Svanström gör sig skyldiga till ett misstag på denna punkt. Det är ursäktligt, ty propositionens text är mycket försåtlig. Schablonen bygger inte på en privatkörning som genomsnittligt uppgår till 1 300 mil utan på en privatkörning, som i alla lägen utom ett är längre än 1300 mil. Jag lyssnade med mycket stort intresse på vad fröken Ranmark hade att säga det var mycket kloka ord. Vi som står bakom reservation 1 har vägt in många av de av henne anförda synpunkterna i vår bedömning. Från mitt parti har vi i olika sammanhang hävdat att man genom samhälleliga åtgärder av olika slag bör försöka göra det möjligt för människorna i glesbygderna att bo kvar i sin gamla miljö, även om de måste söka sin utkomst på platser som ligger långt ifrån hemorten. För dessa människor som är hänvisade att varje dag köra många mil fram och tillbaka mellan bostaden och arbetsplatsen är det av väsentlig betydelse att bilavdragen också vid långa körsträckor blir rättvist avvägda. Fröken Ranmark talade om konsekvenserna för kommunerna. Dessa blir nog ännu mycket ogynnsammare om ifrågavarande glesbygdsmänniskor inte kan bo kvar i sina kommuner utan måste flytta till tätorterna och därigenom totalt sett minskar skatteunderlaget för kommunen med hela sin inkomst i stället för med de kronor med vilka deras bilkostnadsavdrag kan stiga. Jag tror inte att man bör se alltför mycket på skattebortfallet. Om SJ skulle höja priset på månadsbiljetter med 20 eller 25 procent skulle väl ingen falla på den idén att säga att vi skall vägra de skattskyldiga som åker tåg till och från arbetet fullt avdrag för vad månadsbiljetten kostar därför att det skulle betyda ett så stort skattebortfall. Det är svårt att förstå att man skall se annorlunda på avdragsfrågan när det gäller bilresor. Är det nödvändigt att använda bil för färd till och från arbetet — det måste det vara för att man över huvud taget skall få avdrag för bilkostnader — då bör också avdrag medges med belopp som så nära som möjligt ansluter sig till de verkliga kostnaderna. Detta bör gälla vare sig färdsträckan till och från arbetet är kort eller lång.

Herr talman! Om jag inte förstår herr Tistad så behöver det naturligtvis inte bero på att han är en dålig undervisare eller har brist på audovisuella hjälpmedel eller på att jag har så dålig fattningsförmåga. Det kan ju finnas någon tredje orsak. Men i varje fall kan jag inte förstå herr Tistad när han säger att alla blir missgynnade av detta förslag. Var kommer då skattebortfallet på summa 70 miljoner kronor att hamna? Det kan väl inte vara ett rimligt påstående herr Tistad gör. Här är det uppenbarligen så att full rättvisa inte har uppnåtts. Det är vi överens om. I det sammanhanget har vi alltså inte olika meningar. Men vi har fått en väsentlig förbättring mot större rättvisa. Jag tror därför att det finns all anledning att uppehålla sig ytterligare något vid denna fråga.

Här har vi ändå kunnat bibehålla regeln om de 1 000 milen med det högre avdraget. Jag tror alltså att det är ett ganska hyfsat resultat som på detta sätt har uppnåtts, vilket jag anförde tidigare. Sedan vill jag säga till min gode vän herr Wärnberg att beträffande reservation 2 var det ett förtvivlat försök jag gjorde, jag erkänner det. Jag kan väl inte gå längre i erkännande, det kan väl inte ens herr Wärnberg begära. I varje fall tillstyrker jag majoritetens förslag med undantag av de där få raderna som innefattas i reservation 2.

Herr talman! Jag är ledsen att behöva påpeka att herr Svanström gör sig skyldig till ett misstag när han tror att det generellt sett innebär en fördel för de skattskyldiga att gränsen för avdragsrätten för de milbundna kostnaderna sätts vid 1 000 mil i stället för vid exempelvis 500 mil.
Herr talman! Det skulle vara mycket intressant att sätta i gång en lång matematisk diskussion med herr Tistad om vilka som gynnas eller missgynnas i detta fall. Jag skall dock inte ta upp kammarens tid med det. Jag vill bara säga att det är alldeles riktigt som herr Tistad framhåller att schablonen stämmer för alla endast under en förutsättning, nämligen att man kör 1300 mil privat och 1 000 mil till och från arbetet samt att de kostnadsposter som inräknas i kalkylen är riktiga. Endast under den förutsättningen blir det millimeterrättvisa.
I själva verket förlorar de flesta som har under 1 000 mils körning per år till och från arbetet på en sådan höjning, och allra mest förlorar de som kör 500 mil eller därunder — detta är mycket lätt att räkna ut. När jag talar om förluster menar jag förluster i förhållande till kostnaderna enligt den kalkyl som är intagen i propositionen och icke i förhållande till de avdrag som nu gäller.
Alla andra får överkompensation eller underkompensation. Det går inte att räkna ut vilka som får överkompensation och vilka som får underkompensation — därtill är det material vi har att tillgå alldeles för litet.
Jag tänker mig att de verkliga bilkostnaderna motsvarar dem som redovisas i kalkylen, och jag räknar sedan förluster och vinster i förhållande till kalkylen, vilket jag kanske bör påpeka för herr Svanström. Det verkar som om herr Svanström räknat med skattskyldiga som blir missgynnade eller gynnade i förhållande till vad som nu gäller. Jag har ju erkänt att de föreslagna reglerna innebär en förbättring i jämförelse med nuvarande bestämmelser.
Det förslag som herr Tistad lägger fram i dag och som går ut på att man skall räkna med 1700 mil varav 600 privat, är mycket sämre underbyggt än det som propositionen innehåller och som har tillstyrkts av bevillningsutskottet.
Här har vi givetvis också förklaringen till skattebortfallet.
Herr talman! Eftersom herr Svanström var så öppenhjärtig i sitt försvar för centerpartireservationen, vill jag också vara öppenhjärtig. Reservanterna i utskottet är ju hänvisade till att själva utforma sin lagtext, och det är kanske inte alltid en så lätt uppgift med hänsyn till den knappa tid som står till buds. I detta fall var det frestande att ansluta sig till kammarrättens ståndpunkt och föreslå en kort skrivning.

Herr talman! Fröken Ranmark drog i debatten en lans för skogslänen och de invånare i dem som har långa reseavstånd. Jag noterar detta med tillfredsställelse, men jag skulle ha varit ännu mycket gladare om fröken Ranmark hade anslutit sig till de synpunkter som reservanterna anfört i denna fråga. Herr Svanström nämnde också de långa avstånden men han knöt an till det utredningsmaterial som finns. I mitt tidigare anförande nämnde jag just de grupper som varit föremål för den undersökning som gjorts och framhöll att det i detta fall endast var fråga om tjänstemannagrupper. Jag nämnde att många andra kategorier som bevisligen har att företa långa resor till och från arbetsplatsen inte fanns med i denna undersökning och att det milantal som herr Svanström nämnde och som också herr Wärnberg var inne på, nämligen 500 mil, därför inte var relevant. Visserligen finns inte något direkt siffermaterial i detta fall att peka på, men det finns ändock möjlighet att på samma sätt som skett i den undersökning som är gjord beträffande tjänstemännen även få fram dessa reseavstånd när det gäller de arbetargrupper som det här är fråga om. Jag vill instämma i vad herr Tistad anförde beträffande den lagtext som föreslagits, men jag vill säga att vi ändå haft den uppfattningen att kammarrätten som har en god erfarenhet på detta område med hänsyn till den praxis man vunnit under årens lopp bör ha bättre möjlighet än utskottsmajoriteten att ta ställning i denna fråga.

Herr talman! Allmänna beredningsutskottet avstyrker de motioner som väckts i den här frågan, då trafiksäkerhetsverket har meddelat att det inom kort kommer att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att noggrant studera användningen av polariserat ljus och även pröva andra vägar att förbättra fordonsbelysningen. Det finns ett svenskt forskningsorgan som sysslar med trafiksäkerhetsfrågor av detta och liknande slag, nämligen statens trafiksäkerhetsråd. NTF har i sitt remissvar på dessa motioner omnämnt trafiksäkerhetsrådets verksamhet just när det gäller bilbelysningen, och saken har också berörts i motionerna. Allmänna beredningsutskottet kunde därför lätt ha fått reda på vad som skett och sker, men av någon anledning har utskottet inte begärt eller redovisat några fakta härom utöver de kortfattade uppgifter som NTF har lämnat. Det är med anledning därav som jag ber att något få komplettera uppgifterna om vad som förekommit och alltjämt förekommer i fråga om ljusproblemen vid mörkerkörning med bil. De spörsmål som behandlas i motionerna har i själva verket varit föremål för en långvarig och mycket omfattande uppmärksamhet från trafiksäkerhetsrådets sida. Forskningen har när det gäller bilbelysningen omfattat två olika huvudavsnitt, dels möjligheten att hålla bilens strålkastare rena, dels möjligheten att göra ljuset kraftigare utan att det bländar mötande trafikanter. Båda dessa spörsmål har rönt stor internationell uppmärksamhet under flera år. Forskning har skett i flera europeiska länder, i Amerika och i Japan. Kontakt med de olika forskningsorganen har hållits av statens trafiksäkerhetsråd som också gett stöd åt forskningen på området i vårt land. Vad beträffar strålkastare som blir smutsiga vet varje bilist att om föret är dåligt dröjer det inte länge förrän strålkastarna är så nedsmutsade att de inte tillnärmelsevis fyller de krav som man måste ha rätt att ställa på dem. Det blir omöjligt för bilisten att ordentligt se vägbanan och de hinder som kan finnas där. Att åstadkomma en förändring härvidlag har tett sig som en utomordentligt betydelsefull sak. För några år sedan initierade rådet ett par ingenjörer vid Philips att göra en inventering av förefintliga och tänkbara möjligheter att tekniskt lösa detta problem. De två ingenjörerna genomgick bland annat sökta och beviljade patent i olika länder och redovisade dessutom ett eget uppslag som de fått under sin inventering. Deras idé väckte stort intresse, och med anslag från rådet skall nu uppslaget utvecklas för att man skall söka finna ett system som är praktiskt användbart till rimliga kostnader. I frågan om det polariserade ljuset bör framhållas att ledamoten av trafiksäkerhetsrådet professor Gunnar Johansson redan för många år sedan riktade rådets uppmärksamhet på mörkertrafikens problem. Han har sedan under lång tid vid sin institution i Uppsala tillsammans med sina medhjälpare och med anslag från rådet och vissa andra organ som varit intresserade av saken företagit en serie undersökningar i detta ämne. Statens trafiksäkerhetsråd har tillsatt en särskild kommitté som på rådets uppdrag följer verksamheten i den här frågan vid institutionen. Professor Johansson är för närvarande, såsom nämns i motionerna, sysselsatt med att bearbeta en systemlösning när det gäller polariserat ljus. Det är här inte bara fråga om en teknisk lösning för att undvika bländning av mötande trafikanter, utan det gäller att finna en lösning som är praktiskt genomförbar med hänsyn till kostnaderna för den enskilde bilisten, alltså just det spörsmål som tas upp i motionerna. Arbetet på att lösa detta problem har nu nått så långt, att ett internationellt symposium kommer att hållas i frågan den 22 och den 23 maj i Stockholm med deltagande av experter från Europa och Amerika. Därvid skall naturligtvis spörsmålet om mörkerkörning i sin helhet dryftas, men framför allt skall man dissekera den Johanssonska systemlösningen med polariserat ljus. Om hans forskning på området går igenom ekluten vid detta symposium torde arbetet vara tämligen klart för publicering. Jag kan nämna att professor Johanssons forskning på området har väckt stort intresse både i Europa och i Amerika, vilket inte minst framgår att den stora anslutningen till symposiet.

Med dessa ord har jag något velat komplettera de uppgifter som finns i allmänna beredningsutskottets utlåtande. Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Herr Berglund har i en interpellation till justitieministern tagit upp ett av Stockholms stad anhängiggjort expropriationsärende rörande vissa fastigheter i kvarteren Pennfäktaren och Pensionären invid Centralstationen i Stockholm. Herr Berglund redogör för Stockholms stads planer beträffande gatubreddningar och andra trafikanordningar i denna del av staden och ställer följande frågor: 1. Finns det några principiella skillnader i förutsättningarna för tillämpningen av zonexpropriationsreglerna i de två nordligaste respektive de två sydligaste kvarteren i området mellan Östra Järnvägsgatan och Vasagatan, vilka samtliga ingår i den stadsombyggnad som stadsfullmäktige i Stockholm beslutat om och vilka innefattades i samma expropriationsansökan 1964? 2. Får — expropriationslagstiftningen sättas ur spel genom en onödigt lång handläggningstid inom kommunikationsdepartementet av en zonexpropriationsansökan? Interpeillationen har överlämnats till mig för besvarande. På den första frågan vill jag svara att den rör ett konkret administrativt ärende som endast delvis är avgjort och att frågor av detta slag grundlagsenligt icke får diskuteras i riksdagen. Jag anser mig därför förhindrad att här i kammaren ta upp och närmare gå in på vad som i denna del anförs i interpellationen. Herr Berglund är emellertid välkommen till mitt departement med sina synpunkter i ärendet. På den andra frågan svarar jag självfallet nej. Onödigt lång handläggningstid bör givetvis alltid undvikas. Jag vill gärna begagna tillfället att anföra vissa principiella synpunkter på bedömningen av zonexpropriationsfrågor i fall av det slag interpellationen syftar på. När man i vår lagstiftning införde zonexpropriation i dess nuvarande form var huvudtanken den att man ville underlätta för kommunerna att i egen regi genomföra större sammanhängande ombyggnadsföretag av sär skild betydelse för kommunens allmänna utveckling. Det kunde gälla t.ex. ett större gatugenombrott eller omvandling av ett bostadsområde till ett område för handel etc. Det förutsattes att kommunen för att få tillstånd till zonexpropriation skulle kunna påvisa avgörande fördelar av att ombyggnaden skedde under kommunens ledning och i ett sammanhang till gagn för kommunens egna invånare. Tillstånd av detta slag har meddelats åtskilliga kom muner. Den stadsombyggnad som nu är på gång på Nedre Norrmalm är ett exempel på ett ombyggnadsprojekt av så betydelsefull och genomgripande art, att regeringen funnit tillräckliga skäl föreligga att tillförsäkra kommunen ledningen av företaget genom att meddela tillstånd till inlösen av ett mycket stort antal fastigheter och därmed eliminera privata markägarintressen av betydande storlek. Nu är emellertid kommuner, som vill skaffa sig rätt att lösa centralt belägen mark för genomförande av viss tilltänkt ombyggnad, stundom också huvudort för en region som för sin utveckling kan ha behov av mark i regionens kärnområde för viktiga regionala behov, t.ex. mark för olika trafikändamål. Är det fråga om en kommun med dominerande betydelse för en hel landsdel eller om landets huvudstad kan det föreligga regionala eller hela riket berörande markintressen av sådan tyngd att dessa intressen med hänsyr till utvecklingen på längre sikt kan be: höva garanteras tillgång till välbeläger central mark även om de kolliderar med i och för sig starkt motiverade lokala markintressen i fråga om t.ex. gatubreddningar, lokala förbindelseleder, utrymmen för parkering och liknande. Avvägningen av dylika konkurrerande behov kan ske vid fastställandet av generaleller detaljplaner, en uppgift som ju enligt gällande lagstiftning tillkommer Kungl. Maj:t eller länsstyrelse. Avgörandet måste grundas på en bedömning av de motstående intressenas styrka. Vill en kommun, utan att avvakta fastställande av sådan plan, i förväg tvångsvis skaffa sig rådighet över mark för en av kommunen planerad stadsombyggnad måste vid prövningen av en ansökan om lösensrätt en vägning ske mellan behovet av ombyggnaden och intresset av att tillgodose konkurrerande markbehov. Det är icke så att enbart den omständigheten att en kommun för sin del beslutat företa en ombyggnad av det slag som i och för sig kan berättiga till zonexpropriation skulle hindra Kungl. Maj:t att väga det lokala intresset mot bedömningar som måste göras i ett större sammanhang. Kungl. Maj:t måste vid sitt ställringstagande beakta alla föreliggande omständigheter, t.ex. behovet av att ge olika trafikslag tillräckligt expansionsutrymme på lång sikt. Det är oftast inte från början helt klart vilka mera allmänna intressen som kan beröras av en ansökan om zonexpropriation. Som underlag för en bedömning av sådana frågor kan krävas kompletterande uppgifter och överläggningar med företrädare för olika trafikgrenar. Att få fram tillräcklig utredning kan vara tidskrävande, men självfallet är det vid prövning av sådana zonexpropriationsärenden angeläget att så snart som möjligt komma fram till ett avgörande.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lundkvist för svaret, men jag vill liksom statsrådet anföra vissa principiella synpunkter på bedömningen av zonexpropriationsfrågor av det slag som jag tagit upp i min interpellation. Denna interpellation berör två principiella frågor: dels huruvida zonexpropriationsinstitutet är gällande gentemot staten då staten är ägare till mark som omfattas av en ansökan om zonexpropriation, dels hur länge Kungl. Maj:t kan anses vara berättigad att ligga på ett zonexpropriationsärende. Zonexpropriationsinstitutet har närmast föranletts av regleringen av Nedre Norrmalm i Stockholm. Institutet är tillämpligt blott beträffande områden som redan är tätbebyggda. Zonexpropriation skall beviljas då det är fråga om en genomgripande ombyggnad och denna lämpligen inte kan ske annat än i ett sammanhang och fråga har väckts om antagande eller ändring av stadsplan för området. Förutsättningen för att zonexpropriation skall kunna er hållas är således att fråga har väckts om en ändring av stadsplanen. Statsrådets synpunkter på tillämpningen av zonexpropriationsinstitutet ger vid handen att han dessutom anser att alla frågor om konkurrerande markintressen skall vara lösta. Han pekar särskilt på viktiga regionala behov. I detta fall tycks det också vara viktigt att tillgodose de statliga markintressen som representeras av statens järnvägars innehav av mark inom det område för vilket zonexpropriation begärts av staden. Såvitt jag förstår, har denna tolkning av bestämmelserna om zonexpropriationsinstitutets användning inte avsetts vid institutets tillkomst. Meningen har, enligt mitt sätt att se, varit att en sammanvägning av alla dessa intressen skall ske vid fastställande av den stadsplan beträffande vilken fråga om ändring väckts. De regionala och statliga intressena kan därvid tillgodoses. Om alla dessa frågor, som statsrådet synes mena, skulle vara lösta vid zonexpropriationens beviljande, äventyras hela meningen med institutet. Utredningar rörande sådana intressen bör i stället ske parallellt med kommunens praktiska åtgärder för att trygga stadsombyggnadens genomförande i ett sammanhang. Därigenom kommer det allmänna att vara bättre berett att i lämpligt sammanhang genomföra även de mera vittsyftande åtgärder som utredningarna kan motivera. Behovet av ytterligare tvångsåtgärder reduceras eller elimineras också på det sättet. Skulle ytterligare tvångsåtgärder vara behövliga, kan de alltjämt företas inom expropriationslagens ram, och någon tid har inte gått förlorad. Kontentan av detta blir att tillämpning av zonexpropriationsbestämmelserna möjliggör en rationell planläggning av kommunens uppgifter utan förfång för andra allmänna intressen. En sådan tillämpning är snarast ägnad att underlätta tillgodoseendet av sådana intressen utan att äventyra andra allmän na behov, medan tillämpning av expropriationslagens bestämmelser icke tillgodoser kommunens behov utan att därför kunna bättre jämna vägen för andra allmänna intressen. Vad sedan gäller den andra frågan — hur länge Kungl. Maj:t kan anses vara berättigad att ligga på ett expropriationsärende — vill jag framhålla att det nu förflutit mer än fyra år sedan Kungl. Maj:t beviljade zonexpropriation för norra delen av området. För den nu aktuella delen, den södra, har inte beslut meddelats i anledning av stadens ansökan om zonexpropriation. Jag kan förstå att det när ett departement byter chef — och detta har skett inte mindre än tre gånger medan denna ansökan legat — kan vara besvärligt för den nytillkomne chefen att sätta sig in i ett sådant här ärende. Men å andra sidan måste ju såväl departementet som samhället fungera och samhällets ombyggnad pågå — ett departement får väl vidtaga åtgärder för att handläggningen av ett ärende icke skall fördröjas otillbörligt länge, så som skett i detta fall enligt min mening.

Sistnämnda beslut av Kungl. Maj:t tillkom mycket snabbt och sedan jag den 15 januari i år hade avlämnat min interpellation i denna fråga.